Herr talman! Troligtvis är både Oskar Lindkvist och jag dåliga, ja närmast odugliga som pedagoger. Vi har försökt efter måttet av vår förmåga att beskriva för bostadsministern att det icke är fråga om subventioner utan om lån när det gäller underhållsverksamheten och det krav på 253 milj.kr. för 1982 som vi har ställt i motionen. Jag ger för min del upp — Oskar Lindkvist är envisare än jag, och han kanske kommer igen. Bostadsministern sade i sitt genmäle något som var intressant: Kom inte dragande med det här småplottret! Det löser i alla fall inga problem, och förresten har vi inte råd med det heller. Jag medger gärna att 253 milj.kr. inte är särskilt mycket pengar, om vi jämför med de siffror som vi nu är vana vid i dessa tider med sparplaner på 12 å 14 miljarder kronor. Sedan sade bostadsministern att vad som skall lösa dessa problem är de stora, tjusiga, politiska penseldragen, den handlingskraftiga regeringens åtgärder i de stora politiska frågorna. Jag är litet ängslig för detta. Jag tror inte att det finns tillräckligt mycket färg i målarburken för att det skall bli några tjusiga penseldrag. Och än mindre tror jag det blir från nyår. Om ryktena talar sanning åläggs bostadsdepartementet att för sin del bidra med en dryg miljard kronor i det besparingspaket som kommer. Det skulle vara intressant om bostadsministern, som är i form i kväll, ville beskriva för oss litet av vad det kommer att innebära.
Herr talman! Jo, Birgit Friggebo, beträffande hyresförlustlånen finns det förslag i det betänkande som vi nu behandlar. I mom. 9 i utskottets hemställan behandlas vpk:s motion om återinförande av hyresförlustlånen, ett krav som vi alltså har återkommit med också i detta sammanhang. Sedan säger Birgit Friggebo att man inte löser några som helst nya problem genom nya subventioner.

Det krävs då insatser så att säga för stunden. Men på något längre sikt kan man plocka in de pengarna — och mångfalt mer — genom att se till att skapa rättvisa mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. En del av de miljarder i skattesubventioner som framför allt de rika villaägarna med de stora husen och de stora lånen tillgodogör sig kan föras över till hyressektorn, eller rättare sagt slussas in till statskassan, via ett tak för ränteavdragen och en ökad realisationsvinstbeskattning — för att nu ta två konkreta exempel. Lägg de pengarna på de allmännyttiga hyreshusen, åstadkom därmed effekten att få ett stopp för hyreshöjningarna, inte bara i allmännyttan utan på hela hyresmarknaden! Det skulle vara subventioner som skulle göra nytta där de kom, Birgit Friggebo, var så säker!
Herr talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick att Birgit Friggebo här försöker ge bidrag till nöjesverksamheten. Men vad vi kritiserar henne för är att hon inte ger några bidrag till bostadspolitiken — och det är ju det vi diskuterar. Nu är vi överens om att underhållslånen i vår tappning är återbetalningsskyldiga och att det inte är fråga om subventioner. Birgit Friggebo har vid två tillfällen tagit upp frågan om hyresrabatterna. De, säger hon, är ju rena rama bidragen. Men det är fel — de är inte alls rena rama bidragen. Om Birgit Friggebo är hygglig och läser vår motion på s. 50i motionshäftet, raderna 24 och 25, finner hon att det står att den temporära hyresrabatteringen sedan skall avvecklas genom återbetalning med lika årliga belopp under en femårsperiod. Jag uppfattade att Birgit Friggebo i ett tidigare skede sade någonting om den statliga uthyrningsgarantin. Då vill jag nämna att det på raderna 32-33 på s. 50 i motionshäftet står att kostnaderna för hyresrabatteringen och uthyrningsgarantin i nyproduktionen i vårt förslag beräknas till 50 milj.kr. första året. Den siffran kan bostadsministern kvitta mot den besparing vi socialdemokrater åstadkommit beträffande ändrade tomträttslån. Där finns det exakt 50 milj.kr., som vi sparat genom de nya förslagen. Det är alltså inte fråga om bidrag eller subventioner. Det är fråga om pengar som till varje öre skall återbetalas till statskassan. Jagställer inga andra krav på dem som deltar i debatten än att de i varje fall skall ha läst igenom de ärenden som vi diskuterar. Det framgår helt tydligt att antingen har bostadsministern inte läst igenom vad vi skrivit i vår partimotion eller också bryr hon sig inte om vad vi sagt i den. Jag vill sluta med att säga att vi, när vi diskuterade de här frågorna senast, sade att vi skulle ha en socialt acceptabel avlösning av underhållslånen och att sådana förslag borde föreläggas riksdagen i sådan tid att reglerna kunde tillämpas fr.o.m. år 1982. Orsaken till att vi nu diskuterar förnyade underhållslån är ju att bostadsministern inte har återkommit med mer långsiktiga förslag. Hade vi haft sådana i dag hade inte den här debatten varit aktuell. Vi har hela tiden sagt — och där ligger vår skepsis till underhållslånens konstruktion — att vi vill ha mer långsiktiga lösningar, så att vi kan ge ett ordentligt stöd beträffande de sociala problem som är involverade i bostadspolitiken. Det är vad vi är ute efter, och det tycker jag att bostadsministern skall respektera.
Herr talman! Jag har inte frågat bostadsministern huruvida hon ämnar återinföra hyresförlustlånen. Jag har aldrig hemställt till bostadsministern att staten skall ta på sig hela den ekonomiska bördan. Vad jag frågat om och inte fått svar på är huruvida regeringen har för avsikt att under våren komma med förslag med anledning av bostadsstyrelsens hemställan i dess petita. Styrelsen har insett frågans allvar och innebörd. Och då vore det rimligt — när nu bostadsministern äntligen vill ta upp frågan i någon form -— att få klart besked: Kommer det andra bidragsformer än det s.k. extra skatteutjämningsbidraget, som är en mycket snedvriden bidragsform för dessa kommuner?

Där har staten och regeringen ett delansvar. Och då är det också rimligt att höja ambitionsnivån när det gäller att biträda dessa kommuner.
Herr talman! Helt kort: Birgit Friggebo anser inte att vi har samma målsättning i bostadspolitiken. Det är möjligt att det stämmer. Men jag kan i varje fall konstatera att inför nästa år har vi det, så till vida att vi tillsammans har sagt att vi måste spara 12 miljarder. Och då måste även bostadssektorn ta sin del. Därvidlag har vi ganska mycket gemensamt. Och nöjer vi oss med det tror jag att vi kan resonera vidare i framtiden också.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall upprepa hela den långa debatt om den ekonomiska politiken i stort som hölls i kammaren förra veckan. Bertil Danielsson vet mycket väl att han inte har rätt när han säger att det skall åstadkommas 12 miljoner enbart genom besparingar. Dessutom går det att göra olika värderingar inom ramarna för besparingarna, och där kommer vi inte att vara överens. Jag vet inte vad det är för skillnad på det ena eller det andra förslaget som Thure Jadestig återkommer till. Skall kompensationen komma från bostadsstyrelsen, skall den tas från gamla hyresförlustlån eller från något annat? Jag har svarat på en fråga och sagt att vi inte har för avsikt att gå in och förändra den situation som nu råder; även om jag är fullt medveten om att det är mycket betungande för många kommuner. Huruvida saker och ting är lån eller bidrag börjar bli en intressant fråga. Jag har aldrig någonsin, Axel Andersson, utgått från att de underhållslån som jag själv har varit idégivare till och varit med om att införa från början är några som helst subventioner — självfallet inte. Jag sade också det: Det är lån. Men det har budgeteffekt och det påverkar budgetunderskottet. Oskar Lindkvist säger att hyresrabatterna skall återbetalas. Jag har läst motionen mycket noggrant. Jag tycker att det tillhör skyldigheten om man över huvud taget skall ha det här jobbet och delta i debatten. Jag måste uppriktigt och ärligt säga att jag trodde att det var mer eller mindre en lapsus, men så är det alltså inte. På något sätt skall rabatten återbetalas, någon användbar teknik för detta har över huvud taget inte redovisats. Men det innebär alltså att man skall ha hyresrabattering under tre år. Människor skall då få en hyreshöjning med 20 kr. per kvadratmeter och år och därutöver de normala höjningar som beror på driftkostnader och annat. Därtill skall de i efterhand så småningom betala tillbaka den bit de fått i hyresrabatt. Det blir ju än värre när det gäller de människornas möjlighet att över huvud taget planera sina boendekostnader. Jag begriper icke hur detta går ihop.

per kvadratmeter. Tore Claeson tar upp en diskussion om långsiktiga och kortsiktiga bidrag. Självfallet kan alla bidrag kortsiktigt kännas bra för människorna. Men man måste också ha ett långsiktigt perspektiv. Om man ständigt går in med nya former av bidrag eller lån eller annan understödsverksamhet kommer det inte att vidtas andra åtgärder. Man litar till att det alltid går att knalla upp till regeringen i augusti månad när hyreskalkylerna börjar rinna in och begära ytterligare någon krona här och någon krona där, nya argument och nya poster. Ta bort energiskatten, oljeskatten — det är så man baxnar. Hela energipolitiken går ut på att minska oljeanvändningen genom att använda prispolitiken, där energiskatten ingår som en del. När det gäller långsiktig planering måste vi få en annan tingens ordning där de boende får mer att säga till om och där de i någon utsträckning kan få välja vilken service de vill ha. Vi måste få en helt annan tingens ordning när det gäller energisparande. Flerbostadshusen har här icke — vare sig inom den privata eller inom den allmänna sektorn — tagit sitt ansvar. Det är bakgrunden till den stora energisparkampanj som nu drivs tillsammans med energisparkommittén och de stora bostadsföretagen och som även hyresgäst rörelsen är involverad i. Här måste det bli helt andra tag, en helt annan Nr 30 ordning.

Herr talman! Jag skall ta upp den särskilda punkt i civilutskottets betänkande som diskuterats här men som kanske kan belysas litet mer, nämligen den om hyresrabatterna. Orsaken till att bostadsbyggandet är lågt är trots allt de höga inflyttningshyrorna. Det är mot den bakgrunden som vi har föreslagit en särskild subvention av inflyttningshyrorna, så att de sänks med 60 kr. per kvadratmeter, en subvention som sedan avtrappas under en treårsperiod. Med dagens svaga bostadsbyggande och låga aktivitetsnivå är det naturligt att tillgripa temporära åtgärder för att stimulera investeringarna. En sådan här hyresrabatt sänker inflyttningshyrorna från kanske 2 000 kr. i månaden för en nybyggd trerumslägenhet till kanske 1 600 kr. I dagens läge skulle det vara en åtgärd som skulle få en betydande verkan när det gäller att stimulera efterfrågan på bostäder, som är en svag punkt. Det skulle betyda att en betydligt större del av de verkliga behov som finns i dag trots allt skulle kunna tillfredsställas. Dagens bostadspolitik innebär att vi med plånbokens hjälp mycket kraftigt ransonerar bort ungdomens behov av bostäder. En tillfällig hyresrabatt skulle medföra att den typen av ransonering blev litet mindre effektiv än vad den är i dag. En väsentlig sida av en hyresrabatt är givetvis också att den stimulerar byggandet. Låt mig ta ett konkret exempel. Jag representerar ett län som har drabbats mycket hårt av byggarbetslösheten. I vinter kommer 30 eller kanske 40 90 av byggnadsarbetarna i Dalarna att gå arbetslösa. Men vi har behov av nya bostäder även i Kopparbergs län. I kommuner som Gagnef, Rättvik, Leksand, Säter och Hedemora finns i dag en otillfredsställd efterfrågan på bostäder. Att den inte kommer till effektivt uttryck beror just på de höga inflyttningshyrorna. En hyresrabatt skulle göra det möjligt för folk att klara hyrorna även i nyproduktionen. Det skulle betyda att vi kanske kunde bygga ett par hundra lägenheter mer i länet än vad som nu är fallet. För landet som helhet skulle ett stöd av den här typen kanske betyda ett ökat bostadsbyggande i storleksordningen 10 000 lägenheter. Kostnaden för en hyresrabatt ligger i storleksordningen 50 milj.kr. för 10 000 lägenheter. Det är med andra ord en mycket billig form av subvention, som också snabbt skulle betala sig på grund av de positiva effekter på aktivitetsnivån i vår ekonomi som den skulle skapa. Varför är då de borgerliga partierna mot detta förslag? Att moderaterna är mot det är helt följdriktigt. De vill ju ta bort alla subventioner till bostadsbyggandet. Men centern och folkpartiet kan ju inte vara mot förslaget av principiella skäl. Det syftar ju bara till att jämna ut boendekostnaderna 137 över tiden. Var och en som har någon hum om hur bostadsmarknaden fungerar inser att en hyresutjämning över tiden är absolut nödvändig. En fri prisbildning när det gäller bostadsmarknaden har varit förödande i alla de länder där den har tillämpats. Så varför inte driva utjämningen mellan årgångar litet längre än vad som nu är fallet? Ja, det är i grunden den teoretiska fråga som mittenpartierna och fru Friggebo egentligen borde ge ett svar på. Det svar som har antytts här, att det skulle ligga något syndfullt i att subventionera ned räntan under 3 26, är rent nonsens. Den reala räntan bestäms av ett komplicerat samspel av ekonomiska faktorer. Det finns inga som helst teoretiska skäl till att realräntan skulle ligga på 3 90. Även empiriskt sett vet vi att realräntan har fluktuerat kraftigt och under långa tider legat på noll ellert.o.m. varit negativ. Den argumentering ni använder duger alltså inte. Det är ett rent metafysiskt argument. Det låter nästan som om det vore någon konstig professor som hade satt i fru Friggebo det här. Men detta är, som sagt, en billig reform. Låt mig ta ett par exempel: Om vi i stället höjde schablonintäkten med låt oss säga 0,5 96, skulle det ge ungefär 700 milj.kr., dvs. det skulle räcka för att finansiera hyresrabatterna 15 gånger om, och det skulle kosta en villaägare på sin höjd 40-50 kr. i månaden. Eller varför inte ge sig på skatterabatterna till aktiespararna? Tog man bort dem helt skulle man tjäna 1 200 milj.kr. Men låt oss vara försiktiga, fru Friggebo. Varför inte sänka det avdragsgilla beloppet för aktiesparandet från nuvarande 600 kr. till 400 kr. — alltså det som gällde före detta år? Enbart den åtgärden skulle sannolikt ge staten en bit över 100 miljoner i ökade inkomster. Vore inte det, fru Friggebo, en väg värd att pröva? Dessa åtgärder skulle vara mycket nyttiga, samhällsekonomiskt sett. De skulle också leda till en mer rättvis fördelning, och det skulle ge den stimulans åt vårt bostadsbyggande som det så väl behöver. När ni nu äntligen, inom centern och folkpartiet, försöker slinka ur moderaternas gastkramning, vore det då inte också på tiden att ni blev litet mer vidsynta i er bostadspolitik? Att anamma det socialdemokratiska förslaget om temporära hyresrabatter vore ett effektivt sätt att visa att ni fortfarande har en viss förståelse för en bostadspolitik som är både social och effektiv.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det inte finns någon på vetenskapliga grunder fastställd realränta som för alltid är den rätta.

Det är därför jag frågar mig: Är det rimligt att gå så långt ned som till 1,5 76? Vad är det som säger att man inte om 2-3 år finner att man då inte ens kan hålla den nivån Nr 30 utan måste gå ned till 0 26? Och då är man framme vid att avskaffa Onsdagen den bostadslångivningen. Då får vi lämna bidrag till hela produktionskostnaden 18 november 1981 och blir på det sättet av med eländet med administration vad gäller långivning och annat som hör dit. Tomträttslån och Bo Södersten säger att en hyressänkning på 375 kr. i månaden i en underhållslån, nyproducerad lägenhet, som skall trappas ned med 125 kr. i månaden under de tre kommande åren, kommer att leda till att det byggs 10000 nya lägenheter. Men de förändringar som vi har gjort under de senaste åren har ju minskat hyran med 700 kr. i månaden. Var är då de 20 000, 25 000 eller 30 000 lägenheter som vi skulle ha fått på grund av de förändringarna? Dem har vi inte sett mycket av! Min invändning när det gäller dessa frågor är — jag säger det för tredje gången — att jag inte är helt övertygad om att det är möjligt att gå vidare, att via nya subventioner kraftigt öka bostadsbyggandet. Nu använder Bo Södersten ordet subventioner igen och även ordet hyresrabatter. Ordet rabatt leder tankarna till att det är fråga om någon form av bidrag. Nu vet jag snart inte vad jag skall tro, men det är väl så att det är ravatter ni vill ha: Hyran skall trappas upp med 20 kr. per kvadratmeter och år under en treårsperiod, och senare skall hyresgästerna under en femårsperiod betala tillbaka dessa rabatter. Det kommer att vara ganska ansträngande för dem som inte på förhand är fullt medvetna om vad det är för typ av boende de sätter sig i.

Herr talman! Fru Friggebo har i kväll talat om önskvärdheten av att sänka boendekostnaderna. Det är riktigt att vi bör försöka sänka boendekostnaderna. Det vill vi alla, kanske genom åtgärder av den typ hon har varit inne på. Men det är ju inget argument mot att också utjämna boendekostnaderna. Förslaget om hyresrabatter syftar till att genom utjämning mellan årgångar dels sänka inflyttningshyrorna, dels få fart på bostadsbyggandet. Det är klart att det kostar pengar att subventionera, men det här är en oerhört billig form av subvention. Jag har pekat på åtgärder som vi kan genomföra och som finansierar det här förslaget många gånger om. Argumentet att man inte kan införa denna typ av hyresrabatt därför att man är rädd att räntan på några årgångar skall sjunka alltför lågt är inte rimligt. Här gäller det att lösa ett av de allra mest centrala problem vi har. Jag frågar återigen bostadsminister Friggebo: Vore det inte önskvärt att sänka skatterabatten till aktiesparandet något och därigenom få medel att bygga ytterligare kanske 10 000 lägenheter? Är inte det en åtgärd som skulle ha en oerhört positiv effekt på den svenska ekonomin, nu när vi ligger och kryper där nere på botten och inte kommer någon vart? Skulle det inte också vara en åtgärd som vore efterlängtad av alla de ungdomar på olika håll i vårt land som inte kan få en bostad, därför att hyrorna är alldeles för höga? Allt måste sättas in i ett sammanhang. Det är klart att vi inte kan avstå från att utjämna boendekostnaderna över tiden och att ha ett stöd till 139 nyproduktion. Skulle vi avskaffa det helt skulle svensk bostadsmarknad kollapsa totalt. Men det är inte det frågan gäller. Det är här fråga om att genom en temporär åtgärd göra en insats som skulle få en mycket gynnsam effekt nu. Sedan sade fru Friggebo att det skulle vara så farligt att trappa av en sådan här subvention. Det tror jag inte alls. Om vi har en löneutveckling på 6 96 i nominella termer räcker det för att man skall få en oförändrad boendekostnad i den här typen av subventionerade lägenheter. Vi kan ju alla hoppas att vi skall få ned inflationen. Om vi får ned den till ungefär hälften av vad den är i dag är det mycket bra. Jag tror ingen kan vara optimistisk nog att hoppas på att nå längre än så. Påståendet att det skulle vara så farligt att trappa av den här subventionen är alltså ännu ett argument som inte håller streck.
Herr talman! Jag vill be de socialdemokratiska talarna att samordna sina påståenden något! En del säger att 7:50 per kvadratmeter är en katastrof när det är tal om att avtrappa underhållslånen; det klarar man inte. Men 20 kr. per kvadratmeter klarar man i en nybyggd lägenhet, som dessutom i utgångsläget är dyrare än lägenheter i det befintliga beståndet, där man inte klarar 7:50 i avtrappning! De här resonemangen håller inte! Nu säger Bo Södersten igen att rabatteringen är en subvention. Oskar Lindkvist sade förut att det var någonting som skulle betalas tillbaka. Det är inte precis samma besked vi får från de olika företrädarna för socialdemokratin! En viss samordning kanske vore på sin plats. Jag har ingenting emot att man har en avtrappning av garanterade räntor, att man subventionerar i nyproduktion och sedan trappar av den subventionen. Det är det systemet vi har. Men Bo Södersten bortser i sina diskussioner och när han drar in aktievinstbeskattning och annat från de långsiktiga frågorna. Den här gången är man nere i 1,5 96 garanterad ränta. Hur mycket är det nästa gång? 0 96? Det är en orimlighet.
Herr talman! Det är klart att det här stödet, den här hyresrabatten, är liktydigt med en subvention under den första treårsperiod då den kommer att tillämpas. Men vi har också klargjort att den kommer att trappas av. Och det räcker som sagt med en 6-procentig löneökning för att hyresandelen på grund av den här avtrappningen skall vara konstant. Bostadsministern vill tydligen inte sätta in bostadspolitiken i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Jag beklagar det.

Det finns i dagens läge mycket att göra. En utjämning mellan årgångar är fullständigt nödvändig. En styrning av bostadspolitiken är helt central. Allt som vi syftar till är att genom en i och för sig begränsad men mycket effektiv åtgärd göra den styrningen mer verkningsfull än den är i dag. Jag är ledsen att behöva konstatera att folkpartiet och centerpartiet ännu inte har lyckats frigöra sig från de moderata tankelinjerna tillräckligt för att kunna anamma nya grepp, som skulle vara mycket effektiva när det gäller att ge oss en samhällsekonomiskt bättre verkande bostadspolitik.

Herr talman! I justitieutskottets nu föreliggande betänkande behandlas frågan om forumregler för mål om renhållningsavgifter. Anledningen till frågans behandling är en motion från Åke Wictorsson. I motionen föreslås en sådan ändring i renhållningslagen att kommun får rätt att väcka talan om renhållningsavgifter vid fastighetsforum. Den ordning som nu gäller innebär att renhållningsavgifter inte anses belasta fastigheten och att forum för tvister om sådana avgifter är den domstol där den betalningsskyldige har att svara i tvistemål i allmänhet, dvs. där svaranden har sin hemvist och är bosatt. Detta innebär att kommuner med en omfattande fritidshusbebyggelse kan tvingas att processa vid flera olika domstolar i landet i de fall man måste gå till process för att kunna driva in renhållningsavgift. Utskottsmajoriteten anser att de regler som finns inte bör ändras. Vi socialdemokrater i utskottet har emellertid reserverat oss till förmån för motionens förslag.

Även om det i renhållningslagen inte har angetts vem det åvilar att betala renhållningsavgiften, är det i de allra flesta fall fastighetsägaren som är betalningsskyldig. Det föreligger således i regel en sådan anknytning som jag nyss nämnde, och denna anknytning talar för att saken borde kunna handläggas vid fastighetsforum. Men det finns också en rad andra skäl som talar för den av oss föreslagna ordningen. Det kan gälla domstolens lokalkännedom när det föreligger behov av att under rättegången hålla syn på fastigheten. Om svaranden skall sökas vid sitt personliga forum, kan detta innebära betydande merkostnader för kommuner med omfattande fritidshusbebyggelse. Fritidshusens ägare bor ju ofta i en annan kommun än i den där fritidshuset är beläget. Om renhållningsavgiften inte betalas, kan kommunen därför bli tvungen att väcka talan vid olika domstolar i landet. Vi reservanter tycker att kommunens ställning som kärande med nuvarande ordning är oförmånligare än vad som kan anses skäligt. Vi tycker också att de nackdelar som kan uppkomma för de enskilda svarandena, om de skulle vara tvungna att processa vid domstolen i den ort där fritidshuset ligger, är mindre än kommunens olägenheter. Den ordning i fråga om forum vid tvist om renhållningsavgifter som vi reservanter förordat bör kunna åstadkommas på olika sätt. Om det är mest ändamålsenligt att ändra rättegångsbalkens forumregler eller om någon annan lagteknisk lösning är att föredra, bör närmare övervägas i lämpligt sammanhang. Det bör enligt vår mening ankomma på regeringen att besluta om formerna för dessa överväganden. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som framgick av Eric Jönssons anförande står i det här ärendet två intressen mot varandra. Det är för oss en fråga om vilken vi skall belasta med de olägenheter som det kan innebära att man får resa från en ort till en annan. Enkelt uttryckt är frågan om det är den enskilde fritidshusägaren som skall resa till sin värdkommun eller om det är den kommunens tjänstemän som skall resa till fritidshusägarens hemort när intressenterna kommit ihop sig om renhållningsavgifter. Som Eric Jönsson mycket riktigt konstaterade, anser vi inom utskottsmajoriteten att det här gäller ett personligt forum. Vi kan inte finna att den enskildes olägenheter skulle vara mindre än kommunens tjänstemäns olägenheter av att resa, såsom Eric Jönsson säger. Jag tror att de väger rätt jämt. Jag tycker dessutom att diskussionen om kostnaderna kanske är litet ointressant i detta sammanhang, därför att det faktiskt är så att den som förlorar färdprocessen kan få stå för kostnaderna för den tillresande. Då åsamkas ju inte kommunen, om det är kommunen som vinner, några extra utgifter för att tjänstemännen får resa på detta sätt. Jag är litet förvånad över att man från socialdemokratiskt håll, där man brukar värna om konsumenternas intressen, inte har klart för sig att fritidshusägaren är en sorts konsument. Han är en konsument av renhållningstjänster. Därför får man kanske betrakta honom på det sättet. Låt oss göra den fullkomligt halsbrytande funderingen att inkassobyråernas förening skulle komma på idén att det skulle vara lättare och bekvämare för inkassobyråerna att processa på sin arbetsort. Och sedan skulle föreningen komma med en framställning till regeringen om en lagändring som gick ut på att man för inkassobyråernas del skulle ändra forumreglerna och att alla konsumenter, som inkassobyråerna kräver på betalning för fordringar, skulle tvingas att resa till inkassobyråernas arbetsort. Ett sådant förslag skulle över huvud taget aldrig komma upp till diskussion, och den här saken är ju likställd med detta. Herr talman! Vi i utskottsmajoriteten har bestämt oss för att det är bra som det är, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det problem jag tar upp i motionen är, som redan har framhållits i debatten, framför allt aktuellt för sommarstugekommunerna. Jag kan ta exempel från min egen kommun, Norrtälje kommun, där det i dag finns 28 000 fritidshus. I över 300 ärenden per år tvingas kommunen att söka betalningsföreläggande för renhållningsavgifter. Av dessa går uppemot ett femtiotal till prövning vid allmän domstol. Detta innebär att kommunen tvingas föra process vid domstolar runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder, även om huvuddelen naturligtvis ligger i Stockholms län och Uppsala län. Dessa processer kräver ofta att 2-3 personer vid varje tillfälle får resa till det aktuella tingsstället för att fullfölja bevisningen. Det säger sig ju självt att kommunen inte för andra ärenden till process än dem där man är övertygad om att de leder till ett framgångsrikt resultat. De betalningsskyldiga är oftast betydligt sämre insatta i de regler som gäller. Detta leder till att kommunen vinner processerna i 99 96 av alla fall, och den betalningsskyldige får, som Bertil Lidgard mycket riktigt påpekar, alltid betala även kommunens kostnad. I de fall kommunen förlorar tar man ut kostnaderna så småningom via renhållningsavgifterna. Det är alltså inte kommunen som i första hand drabbas av det nuvarande systemet, utan det är de betalningsskyldiga. Om processen i stället fördes vid fastighetsdomstolen i Norrtälje, skulle den betalningsskyldige visserligen i vissa fall bli tvungen att resa till Norrtälje — den här gången sannolikt med mindre glädje än vid de övriga tillfällena under året — men det gällde enbart hans kostnader, som han själv ändå haren Nr 30 viss möjlighet att påverka. Kostnaderna för kommunens bevisföring skulle Onsdagen den självfallet bli betydligt lägre. Det sammanlagda resultatet för den absolut 18 november 1981 största majoriteten av de betalningsskyldiga skulle bli avsevärt mycket lägre kostnader. Till detta kommer att kommunen anlitar entreprenörer för renhållningen. Eftersom dessa har utfört den praktiska verksamheten tvingas de ofta att representera i dessa processer. Även här skulle det uppkomma lägre kostnader och mindre besvär med det förslag som jag har väckt och som den socialdemokratiska reservationen tar upp. Tyvärr har remissinstanserna inte alls förstått dessa förhållanden. Och av herr Lidgards argumentering framgick också att utskottsmajoriteten inte heller har förstått vem det är som i slutskedet får bära merkostnaderna för detta. Men detta är inte bara en fråga om pengar. Det är också en fråga om att skapa ett system som ger förutsättningar för en rationell rättstillämpning som tillfredsställer kraven på rättssäkerhet. Varje kommun har sin egen renhållningstaxa med lokalt utformade regler. Det innebär att när en process inleds så tvingas den aktuella domstolen att sätta sig in i den renhållningstaxa som gäller för resp. kommun. Det säger sig självt att den domstol som får huvuddelen av ärendena från en speciell kommun får särskilda förutsättningar att skaffa sig rutin och kunnande på just denna kommuns renhållningstaxa. Detta leder till en snabbare och säkrare handläggning och lägre kostnader både för samhälle och för betalningsskyldiga. Det är en gåta för mig att denna fråga har blivit partiskiljande och att utskottet har delat sig i en borgerlig majoritet som avstyrker och en socialdemokratisk minoritet som tillfredsställer motionens krav. Jag hoppas att kammarens ledamöter tar sig en extra funderare innan de trycker på knapparna, så att vi får en tillfredsställande lösning på denna fråga och att den blir både praktiskt och förnuftigt handlagd i riksdagen. Herr talman! Jag hemställer om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag verkligen inte har fattat att det var omsorgen om fritidshusägarna som dikterade den här motionen. Det missförståndet är jag tydligen inte ensam om — jag kan se att det även gäller reservanterna. I reservationen skriver man att upprätthållandet av huvudregeln kan ”vålla betydande merkostnader i synnerhet för kommuner med omfattande fritidshusbebyggelse”. Och vidare: ”De nu beskrivna förhållandena gör enligt utskottets mening kommunens ställning som kärande oförmånligare än som kan anses skäligt.” Jag tror att jag skall vidhålla det yrkande jag har ställt.

Herr talman! Med min motion vill jag upphäva den straffrättsliga immunitet som taxeringsfunktionärerna i dag åtnjuter. Taxeringsnämndens ledamöter, inkl. nämndens ordförande, kan nämligen i dag inte straffas för vårdslös myndighetsutövning — detta till skillnad från vad som gäller för tjänstemän inom andra områden. Detta sakernas tillstånd är så mycket mera oefterrättligt som dagens ordning skulle kunna ge intryck av att taxeringsfunktionärerna ej är ansvariga för sina beslut. Från början fanns immunitetsskyddet intaget i 1809 års regeringsform. Som bekant fick vi en ny regeringsform år 1974. Trots att den nya regeringsformen inte upptog någon motsvarighet till 1809 års regeringsform på denna punkt, kom immuniteten likväl att leva vidare i fråga om oaktsamma förfaranden, dvs. vad som på juristspråk kallas för vårdslös myndighetsutövning. Även om en taxeringsnämnd gör sig skyldig till en aldrig så otillbörlig nonchalans mot en eller flera skattskyldiga, är nämnden sålunda — som JO nyligen framhållit — fredad från straffrättsliga sanktioner. Jag upprepar, herr talman, att nuvarande ordning har bestått i 172 år. 175-årsjubileum kommer att kunna hugfästas år 1984. Justitieutskottet har enhälligt avstyrkt min motion med hänvisning till pågående utredning. Det har blivit en rent klassisk motivering för avslag under de nära 50 år som det motionerats i ämnet. Jag kan faktiskt inte motstå frestelsen att göra en kort historisk återblick för att peka på den gedigenhet som präglar svenskt utredningsväsende när det är som allra bäst och mest effektivt. År 1933 väcktes veterligen den första motionen i ämnet. Den avslogs. Under 1950-talet väcktes motioner vid tre olika tillfällen. Vid de två första avslogs motionerna med motiveringen att saken var under utredning — känns formuleringen igen? Vid det tredje tillfället begärde riksdagen att frågan skulle bli föremål för utredning. Vad som hänt med den utredning som de båda första avslagen grundades på, däri har jag inte lyckats få klarhet. Alltnog, vid det tredje tillfället begärde riksdagen en utredning som skulle göras av dåvarande författningsutredningen. Denna utredning avstod dock uttryckligen från att utreda saken. hänvisning till att det då pågick utredningsarbete. Den andra motionen-den Nr 30 från år 1965 — överlämnades till den utredning som då arbetade. Den Onsdagen den utredningen avslutade så småningom sitt arbete med 18 november 1981 det beskedet att man inte ansett sig böra ta ställning till det svårlösta spörsmålet om stadgandet i 1809 års regeringsform skulle avskaffas eller inte — Förenklad dom —dvs. den uppgift som man fått sig förelagd. Frågan var alltså förd tillbaka till nollpunkten igen. Det hade då gått 30 år från väckandet av den första motionen. År 1966 motionerades det igen. Den motionen avslogs med den obetalbara motiveringen att 1963 års JO-utrednings betänkande — alltså det betänkande som inte behandlade frågan — var ute på remiss. Jag tar nu, herr talman, ett historiskt kliv från 1966 till 1975. Det året tillkom ny lagstiftning om ämbetsansvaret. Den kommitté som hade förberett den lagstiftningen hade år 1972 föreslagit att stadgandet om taxeringsmännens immunitet i 1809 års regeringsform skulle upphävas. Men lagen blev ej sådan. Genom införande av särskilda övergångsbestämmelser permanentades i stället stadgandet i 1809 års regeringsform, som under tiden hade upphävts. Dåvarande departementschefen förklarade att frågan om taxeringsnämndens ställning borde prövas av en särskild utredning, som skulle överse den nya taxeringsorganisationen. En motion år 1975 avslogs under hänvisning till denna utredning. Vad föreslog då denna utredning? Ingenting, därför att någon sådan aviserad översyn helt enkelt aldrig kom till stånd. År 1979 — min historiska exposé närmar sig sitt slut — tillsattes tjänsteansvarskommittén. Enligt vad som inhämtats — så står det att läsa i utskottets betänkande — avser kommittén att ta upp frågan om taxeringsfunktionärernas straffrättsliga ansvar. Helt följdriktigt och helt i enlighet med den tradition som utbildats och mödosamt utmejslats alltifrån år 1933 röner min motion samma öde som vederfarits alla andra: motionen avstyrks under hänvisning till pågående utredningsarbete. Taxeringsnämndsledamöter har kunnat känna sig trygga under 172 år. För hur många år till, herr talman?

Herr talman! Alla är vi väl överens om att en grundläggande princip i svenskt rättsväsende är att domstolarna är skyldiga att motivera sina btZ avgöranden. Det är utomordentligt viktigt att denna princip upprätthålls. Att så sker är nämligen en förutsättning för att allmänheten skall ha insyn i domstolsverksamheten och för att den enskilde skall kunna hävda sin rätt. Gör man avkall på denna princip, kan det medföra att förtroendet för domstolarnas verksamhet minskar. Upprätthållandet av denna princip för de allmänna domstolarnas del har också, herr talman, en betydelsefull effekt beträffande rättsskipning och rättstillämpning inom andra domstolar och övriga samhällsorgan med sådana uppgifter. Nu har det givits avkall på denna princip. Vi har fått en proposition från justitiedepartementet, som vill att domstolarna — när gärningen är erkänd — inte skall behöva motivera sina avgöranden bl.a. när påföljden bestäms till fängelse i högst sex månader, överlämnande till särskild vård, skyddstillsyn och villkorlig dom. Man har i propositionen motiverat detta inte bara med effektiviteten hos domstolarna. Man säger också — och det tycker vi reservanter i utskottet är ganska uppseendeväckande — att alla tillfällen till besparingar inom domstolsväsendet måste tas till vara. Vi blev rätt förbluffade när vi läste det. Vi är kanske inte lika förbluffade i dag, och vi kommer kanske att kunna demonstrera vår inställning längre fram, när betänkandet om minskning av rättshjälpen kommer att behandlas i denna kammare. Från regeringens sida har man alltså motiverat förslaget med besparingssynpunkter. Det är synpunkter som faktiskt en lång rad remissinstanser inte delar. Några remissinstanser har kunnat tillstyrka justitiedepartementets tankegångar, men de delar inte alls uppfattningen att förenklad domskrivning skulle medföra betydande effektivitetsvinster — den skulle bara innebära en liten, marginell lättnad. När vi från socialdemokratiskt håll har lagt fram vår reservation, har vi stött oss på främst två motioner, en från vårt håll och en från vpk, som yrkar avslag på propositionens tankegångar. Vi befinner oss därvid i ganska gott sällskap. Lagrådet är inte enigt. Hovrätten för Övre Norrland avstyrker ur både principiella och praktiska synpunkter och framhåller speciellt den hänsyn man måste ta till rättssäkerheten. Vi reservanter pekar för vår del på att även om en erkänd gärning enligt förslaget icke behöver motiveras när påföljden bestäms till fängelse i högst sex månader, så är ändå fängelse den mest ingripande påföljden i vårt rättssystem. Det kan inte hävdas att en fängelsedom någonsin är så självklar eller odiskutabel att domskälen kan undvaras. Överlämnande till särskild vård är en samlande beteckning för påföljderna vård enligt barnavårdslagen, vård enligt lagen om nykterhetsvård, sluten psykiatrisk vård, vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda och öppen psykiatrisk vård. Det är för oss reservanter uppenbart att det är en utomordentligt grannlaga uppgift att avgöra om en person skall bli föremål för någon av dessa påföljder. De kan också vara synnerligen ingripande för den enskilde individen. De motiv som bär upp vårt krav på att domstolarna skall motivera sina avgöranden gör sig mycket starkt gällande i fråga om dessa påföljder. Med hänsyn till rättssäkerheten och de principer som säger att man skall ha möjlighet att läsa anledningen till den dom en rätt kommer fram till yrkar vi avslag på propositionen. Jag ber att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Ibland bedrar snålheten visheten. Någon gång är det t.o.m. fråga om kvalificerat bedrägeri från snålhetens sida. Ett sådant kvalificerat fall torde nog föreligga här. Den eventuella och enligt flera remissinstanser mycket osäkra besparing som man här tror sig kunna uppnå har man redan för länge sedan omintetgjort genom de kostnader som statsverket åsamkats genom förberedandet och skrivandet av propositionen och genom behandlingen här i riksdagen — all den tid, allt det besvär och alla trycksaker som gått åt. Detta föranleder egentligen bara den logiska slutsatsen att frågan inte hade bort väckas från justitiedepartementets sida. Nu finns den emellertid här. Den huvudsakliga innebörden av förslaget är att man skall kunna ha lägre krav på domstolarnas motiveringar av sina domar, en förenklad domskrivning, även i fall av mera kvalificerad natur, där sådan förenklad domskrivning tidigare inte kunnat förekomma. Även för en del brott på vilka fängelsestraff kan följa vill man medge sådan förenklad domskrivning. Vi kan från vpk:s sida se framför allt fyra skäl till att man inte bör godta en sådan utvidgning av möjligheterna till förenklad domskrivning. För det första: När det är fråga om brott som ändå är så pass allvarliga att ett halvt års fängelse kan följa kan man enligt vår mening över huvud taget inte generellt förutsätta att de är så enkla och okomplicerade att man in blanko skall ge domstolarna fullmakt att slippa motivera sina beslut. För det andra blir det oundvikligen så — detta är inte någon anmärkning mot domarkåren utan bara ett påpekande vi gör med kännedom om hur det mänskliga psyket fungerar i allmänhet — att om man sänker kravet på motivering från en myndighet innebär det på en smula sikt att man också sänker beviskraven. Om man inte är tvungen att utåt offentligt klargöra vad som lett fram till ett beslut, blir man nästan oundvikligen slarvigare när det gäller att förbereda och grunda beslutet i sak. För det tredje är erkännanden — som är en av förutsättningarna för att förenklad domskrivning skall förekomma — i sådana brott på vilka ett halvt års fängelse kan följa inte vilka erkännanden som helst. Sådana erkännanden skall man inte hur som helst ta för gott. Snarare borde man vara mer noga än vad man f. n. är med erkännande i brottmål, med tanke på alla de faktorer som kan påverka en människas situation när han eller hon erkänner. Slutligen och för det fjärde finns det ett motiv för avslag som jag skulle vilja kalla det pedagogiska motivet. När man börjar sitta ting, börjar utöva ansvar som domare, är man som på alla andra yrkesbanor barn i början. Är det inte då ganska nyttigt och bra att man får börja med de enkla och relativt okomplicerade fallen och får träna sig i att ge en logisk och rättslig motivering för de beslut man i sådana fall fattar? Är det inte bra att en sådan träning får ske i de enklare fallen? Kommer inte den synnerligen väl till pass när den unge domaren så småningom får ta tag i de mer komplicerade och svårbedömbara fallen? Herr talman! Dessa påpekanden leder oss från vpk:s sida till den oundvikliga slutsatsen att vi måste yrka bifall till reservationen — detta i enlighet med den motion vi också avgivit i frågan.

Herr talman! I åtskilliga årtionden har vi i den svenska rättegångsordningen haft regler om förenklad domskrivning när det gäller både civilmål och brottmål. Det är med andra ord inga principiella nyheter vi behandlar i justitieutskottets betänkande nr 6. Det nya är av möjligheten att använda sig av förenklad domskrivning vidgas i brottmål. Syftet med den föreslagna förändringen är naturligtvis att man skall göra vissa rationaliseringsvinster. Det skall ta mindre tid att formulera domarna när man slipper motivera dem i detalj, och det skall bli mer tid över för domarna till egentlig dömande verksamhet. Naturligtvis kommer man också att göra en del vinster på utskriftssidan, liksom arkiveringsproblemen i någon mån kan minskas. Nu tycker jag inte att vi skall överbetona de rationaliseringsvinster man kan göra. Det skall väl sägas att det gäller för domstolsväsendet som för all annan offentlig verksamhet att man måste ta till vara de möjligheter som finns till rationalisering och se till att man inte gör något onödigt arbete. Beträffande det Lisa Mattson sade om de besparingar man skall göra vill jag peka på att utskottet är väldigt försiktigt i majoritetsuttalandet då man berör besparingar. Man säger att utskottet vill slå fast att besparingssträvandena inte får gå ut över intresset av att rättssäkerheten upprätthålls. Det är ett viktigt uttalande som utskottet gör. Det är en prioritering som vi har slagit fast. Det är självklart att man, då man bedömer frågan om i vilken utsträckning domskrivandet kan förenklas, måste ha klart för sig att skriftlig dokumentation av vad som förekommer i rättsliga sammanhang är av mycket stor betydelse både för den enskilda partens rättssäkerhet och för samhällets möjligheter att följa utvecklingen av rättstillämpningen. Det är för att understryka detta som utskottet i sitt betänkande klart har uttalat att även om man vidgar möjligheterna till förenklad domskrivning är huvudregeln den skriftligt motiverade domen. Endast när parter och andra inte har något befogat intresse av att få en fullständig dom kan domstolen överväga om det aktuella målet är av sådan beskaffenhet att det uppfyller de andra förutsättningarna för förenklad dom, dvs. om gärningen är erkänd, om eventuella skadeståndskrav är medgivna och om brottspåföljden kan bestämmas till högst sex månader. Det skall sägas att valet av förenklad domskrivning aldrig kan göras slentrianmässigt av domstolarna. Avgörande för bedömningen måste vara omständigheten i det enskilda målet. Kanske kan det ibland vara tveksamt vad ett erkännande omfattar. Jag delar Jörn Svenssons åsikter då det gäller den saken. När en åtalad inte har rättegångsbiträde är det kanske särskilt viktigt att få fram de rätta orden och den rätta valören på ett erkännande. Kanske kan en påföljd i något fall te sig alldeles naturlig för domare och åklagare men helt obegriplig, oförklarlig och oväntad för den tilltalade. I sådana fall som jag talar om här är det för mig och även för utskottet självklart — det framgår av vad utskottet anfört i betänkandet — att en fullständig dom är angelägen. Det aktuella lagförslaget är i propositionen omgärdat av uttalanden som syftar till att gardera rättssäkerheten från olika synpunkter, och i utskottet har vi sannerligen inte kunnat vara försiktiga nog när vi i detta sammanhang velat utforma vår syn på rättssäkerheten. Det gör att vi anser oss kunna tillstyrka propositionen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Enliten reflexion: Jag sade inledningsvis att vi har haft sådan här förenklad domskrivning i åtskilliga årtionden. Jag har försökt att komma underfund med om det under alla de år som gått har förekommit något fall där man kunnat säga att en parts rättssäkerhet har riskerats, och jag har inte funnit något sådant. Såvitt jag förstår har inte heller de som i detta sammanhang är tveksamma hittat något graverande när det gäller den hittillsvarande lagstiftningen. Det tycker jag har en viss betydelse för bedömningen av detta ärende.
Herr talman! Jag vill påpeka att även vi reservanter har behandlat möjligheten att förenkla domskrivningen, men vi har gjort det inom ramen för gällande rätt. Vi pekar i reservationen på möjligheten att kanske ändra attityderna hos domarkåren och kanske också få fram ett kortare skrivsätt. Det som jag tror ändå måste framhållas är att den här propositionen kommer att skapa en viss ojämlikhet inför lagen. I de fall där någon har erkänt behövs inte någon domskrivning. Men i de fall där någon icke har erkänt är domskrivning nödvändig. Om man går vidare finner man att den som icke har erkänt kan ha mycket större möjligheter att visa hur domstolen har resonerat än den som har erkänt. I hans fall finns ju inte någon motivering alls. Det gäller också domar om skyddstillsyn och i fråga om villkorlig dom. Om någon som dömts till detta återfaller i brott kan det vara avgörande för påföljdsvalet hur domstolen har diskuterat vid den tidigare domen.

Herr talman! Ett påpekande och en fråga till utskottets talesman. Bertil Lidgard säger att det som nu föreslås inte är något principiellt nytt. Ja, det beror litet grand på hur man ser det. Om man i fall där det utdöms en speciell form av straff tidigare inte har haft förenklad domskrivning men nu inför sådan, kan man faktiskt ur en viss aspekt säga att det är något principiellt nytt. Så till frågan. Om det är fråga om ett fall som är ytterst enkelt och okomplicerat, ger det naturligtvis under alla omständigheter och oavsett den här lagstiftningen upphov till en enkel och okomplicerad, snabb och billig domskrivning. Det är väl ändå så, Bertil Lidgard, att det för vissa brott, för vilka det stadgas fängelse upp till sex månader, tidigare har funnits en skyldighet att komma med en ordentlig, logisk och rättslig motivering. Denna skyldighet tar ni nu bort. Hur kan man påstå att detta inte påverkar rättssäkerheten? Möjligen är det så att den påverkas mycket litet, men onekligen påverkas den. Och Bertil Lidgard har inte heller kommenterat vad effekterna av detta blir på en smula sikt. Det gäller också i fråga om hur man resonerar och ställer krav på bevisning.

Herr talman! Vi behandlar nu justitieutskottets betänkande nr 7. I proposition 1980/81:114 föreslår regeringen en lag om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar, syftande till att förhindra brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Förslaget omfattar alla slag av domstolsförhandlingar, vilket skulle innebära att det ger möjlighet till säkerhetskontroll inte bara i samtliga mål vid allmän domstol, inkl. tvistemål och ärenden, utan också i alla mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, vid arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, bostadsdomstolen och patentbesvärsrätten. Dessutom föreslås att även arrendeoch hyresnämnderna och statens va-nämnd skall kunna förordna om allmän säkerhetskontroll för att förhindra skada på liv eller egendom. Vidare föreslås i propositionen att beslut om säkerhetskontroll skall fattas av den tillämnade ordföranden vid förhandlingen. I propositionen föreslås också att vissa personer skall kunna undantas från säkerhetskontroll om särskilda skäl föreligger samt att advokater alltid skall slippa säkerhetskontroll. Det har väckts två motioner med anledning av propositionen, en av Christina Rogestam, som föreslår att säkerhetskontrollen begränsas till att gälla förhandling vid allmän domstol om ansvar för brott, på vilket kan följa fängelse i mer än ett år, och en av Lars Werner m.fl. där man yrkar avslag på propositionen samt hemställer att regeringen återkommer med ett nytt och mera preciserat förslag. Vi socialdemokrater i utskottet har stött vpk:s motion, nr 2037, och i vår reservation har vi anfört följande skäl. Vi anser det felaktigt att skapa lagar som har så stor omfattning och som spänner över ett så brett område. Det är väl inte många som tror att sådana våldshandlingar som man vill förhindra genom säkerhetskontrollen kommer att ske exempelvis vid statens va-nämnd, vid fastighetsdomstolen, vid arrendeoch hyresnämnderna eller över huvud taget vid någon förvaltningsdomstol. Skulle man misstänka att det skall bli oroligheter kan man med nuvarande regler åstadkomma en betryggande säkerhet. Vi instämmer i motionskravet att säkerhetskontrollen bör inskränkas till att gälla enbart brottmål. Vi reagerar också mot en ordning som innebär att så ingripande beslut som det är fråga om när det gäller säkerhetskontroll kan komma att fattas av en domare ensam. Vi reservanter anser i likhet med motionärerna att det finns skäl som talar för att en politiskt ansvarig instans fattar besluten. Om så blir fallet kan också kungörelseförfarandet få en bättre behandling än den som föreslås i propositionen. När det gäller urvalet av personer som skall kontrolleras anser reservanterna att det inte finns några skäl som talar för att advokater eller andra personer undantas. Lagstiftarnas strävan skall naturligtvis vara att alla behandlas lika. Dock skall naturligtvis rättens ledamöter och andra som skall närvara vid förhandlingarna på grund av sin utövning av allmän tjänst undantas. Herr talman! Sammanfattningsvis vill vi reservanter inte motsätta oss en lagstiftning som kan förhindra sådana brott som åsyftas i propositionen. Men vi anser att den skall begränsas till de områden där verklig risk för övergrepp kan finnas. Likaså anser vi att man på en hel del punkter i lagen kan komma med mer preciserade förslag. Jag yrkar bifall till reservationen som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Vad propositionen föreslår är en begränsning av vissa grundlagsrättigheter. Till de centrala grundlagsrättigheterna hör förhandlingsoffentligheten. Den är i sin tur nära kopplad till informationsfriheten. Förhandlingsoffentligheten är en viktig del av offentlighetsprincipen, lika viktig som tillgången till skriftliga handlingar. Det innebär att man rent allmänt måste inta en restriktiv hållning när det gäller alla förslag att begränsa eller försvåra förhandlingsoffentligheten och informationsfriheten. Vad man nu föreslår är att man ger i princip varje domstolschef, varje tingsdomare, en rättighet att efter egen subjektiv bedömning införa de här begränsningarna och föranstalta om den här typen av kontroll av människor. Jag kan inte finna att en så vidsträckt rättighet för ämbetsmän att ingripa i förhandlingsoffentligheten skulle vara motiverad. De fall där man kan säga att den här luckan i rådande säkerhetsbestämmelser, som otvivelaktigt finns, har betydelse är de fall som är kopplade till den grövre organiserade brottsligheten, till fall av terrorism eller liknande, dvs. till relativt ovanliga fall. Så ovanliga fall bör inte medföra generellt utformade rättigheter för lägre tjänstemän att införa begränsningar i grundlagsrättigheterna. Om det vid en process anses föreligga risk för denna typ av grava störningar bör en högre instans, och helst då en politisk instans som kan göras ansvarig politiskt och konstitutionellt, vara den som beslutar om inskränkningarna. Det är inte någonting som skall lämnas ut till ett brett skikt av tjänsteoch ämbetsmän. Man måste också alltid tänka på att denna typ av undantagsbestämmelser och inskränkningar inte tillämpas under normala förhållanden — då behövs de inte. De är till för att tillämpas under extrema förhållanden, kanske under speciella samhälleliga och politiska konjunkturer, när alldeles särskilt upprörda stämningar råder. Och all historisk erfarenhet säger att det är just i sådana lägen som man skall akta sig för att ge myndigheter alltför generellt utformade befogenheter. Vi menar alltså att även om det kan finnas behov av att komplettera gällande säkerhetsbestämmelser på detta område, bör befogenheterna att göra sådana bestämmelser gällande inte ligga hos vanliga tingsdomare utan hos en politiskt ansvarig instans, helst regeringen. Vi har vissa erfarenheter från Västtyskland av vad som händer när man på ett kvalificerat sätt begränsar förhandlingsoffentligheten. De erfarenheterna är inte särdeles uppmuntrande. Det kan sägas att det också kan finnas andra fall där sådana här farosituationer kan uppstå. Här i Sverige saknar vi, såvitt jag vet, exempel i modern tid på fall där hot om fritagning eller liknande har förekommit i grövre brottmål. Jag tror inte heller att man kan göra gällande att man har haft fall av terrorism där det har funnits anledning att vid den rättsliga prövningen använda sig av sådana här inskränkningar. Det mest aktuella exemplet är väl det s.k. Söderhamnsfallet, där en person hade skjutvapen med sig och avlossade det mot rätten och tingsmenigheten. Men det var ett fall av sinnesförvirring, som under inga omständigheter kunde förutses — där det inte fanns så att säga någon förutsebar risk och där man, hur stränga bestämmelser man än hade haft möjlighet att tillämpa, förmodligen inte skulle ha tillämpat dem. Hittills har vi i Sverige varit förskonade från de typer av brottslighet där sådant hot mot rättsproceduren har förelegat som här förutsätts. Det är alltså, tycker jag, en litet väl kvalificerad grad av framsynthet, när regeringen förutsätter att sådana hot kommer i framtiden och därför hos domare i största allmänhet vill förankra möjligheten till sådana här inskränkningar. Vi tycker inte att förslaget innehåller tillräckligt trovärdiga motiveringar, och vi yrkar därför bifall till den reservation som avgivits till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det här ärendet rör helt säkert vid en av rättssamhällets hörnstenar, nämligen att rättsskipningen vid våra domstolar skall kunna ske i behörig ordning och utan risk för att våld skall förhindra rättegångens genomförande. Vi har uppenbarligen länge kunnat leva utan en lagstiftning av den karaktär som vi nu diskuterar, men ökningen av risken för våldsinslag i samband med rättegångsförhandlingar har tvingat myndigheterna att med tvivelaktigt författningsstöd genomföra visitationer och säkerhetskontroller. Behovet av viss säkerhetskontroll och lagstöd för sådan kontroll är alltså uppenbart. Det har framgått av både Hans Petterssons i Helsingborg och Jörn Svenssons anföranden att det finns ett sådant behov, så om det har vi inte delade meningar. Diskussionen gäller i stället hur långt kontrollen bör sträcka sig i olika hänseenden. Att det här handlar om en sådan rättighetsinskränkning som enligt grundlagens bud måste ha lagstöd är helt klart. En sådan rättighetsinskränkning får aldrig gå ut över vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Det är en frågeställning som aktualiseras i detta ärende, och justitieutskottet har därför hört konstitutionsutskottet på denna punkt. Lagstiftningsförslaget håller sig enligt ett enhälligt konstitutionsutskott inom ramen för de rättighetsinskränkningar som får anses tillåtna. På den punkten är alltså genom ett vägledande uttalande oklarheten skingrad. Inte desto mindre kan naturligtvis hävdas att risken för våldshot mot rättegångs " förhandlingar endast föreligger vid brottmål av allvarligare karaktär och att följaktligen lagstiftningen borde ha stannat vid en reglering av de typfallen. Justitieutskottets majoritet har emellertid fäst avseende vid det förhållandet att vissa typer av mål och ärenden, exempelvis vårdnadsmål och mål i länsrätter om flyttning av barn, kan ha en sådan bakgrund att säkerhetskontroll ter sig befogad också där. Stockholms tingsrätt har i det här ärendet gjort oss uppmärksamma på att man t.o.m. har blivit tvungen att företa personkontroll i ett mål om lagfart. Man nödgas alltså ta steget fullt ut och ge lagstöd för säkerhetskontroll vid flertalet av domstolarna. Det förtjänar emellertid att understrykas att detta inte innebär att säkerhetskontroll alltid eller ens ofta skall äga rum. Tvärtom innebär regleringen att säkerhetskontroll är någonting som kan tillgripas först sedan alla andra åtgärder för att säkra förhandlingarna inte bedöms ge tillfredsställande resultat. Säkerhetskontroll ses alltså som en undantagsåtgärd. I reservationen riktas kritik mot att beslut om säkerhetskontroll skall fattas av domstolen, och det hävdas att ett sådant beslut bör fattas av en politiskt ansvarig instans på högre nivå. Enligt min mening skulle en sådan ordning innebära nackdelar från flera utgångspunkter. Beslut om säkerhetskontroll torde ofta behöva fattas snabbt, t.ex. därför att polisen har fått information om att hot i någon form kan komma att iscensättas. Man står då inför valet att uppskjuta förhandlingarna i avvaktan på beslut om säkerhetskontroll eller att ta vissa risker. Att domstolen själv, efter en bedömning av målets karaktär, risken för våldsdåd och möjligheterna att med hänsyn till lokalernas utseende ordna bevakning på annat sätt, är bäst skickad att svara för beslutet, är enligt min mening ganska klart. Även principiella skäl talar för att beslutet bör vara ett domstolsbeslut och inte ett beslut av en politiskt sammansatt instans. På ytterligare en punkt har reservationsvägen riktats kritik mot lagstiftningen. Det gäller det förhållandet att advokater generellt undantas från säkerhetskontroll, oavsett anledningen till att de bevistar en rättegång. Skälet härtill är självfallet det att advokater, med hänsyn till deras intresse av insyn, kunskap och bevakning av domstolsverksamheten, utan särskild omgång bör kunna bevista alla slags rättegångar. Även i andra hänseenden har advokater en särställning i vår lagstiftning, som bygger på tanken att en från statsmakten oberoende, juridiskt kvalificerad krets av personer skall fritt kunna tjäna allmänheten gentemot statsmaktens rättsväsende. Denna tanke har f. ö. fotfäste också i Europarådets regler om de mänskliga frioch rättigheterna. Med det ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det är klart att känslorna kan komma i svallning vid mål som gäller vårdnadshavande och flyttning av barn samt skilsmässor. Men riskzonen i sådana fall är ändå mycket begränsad. Det rör sig kanske om ett par kontrahenter, och det vet ju de som skall upprätthålla ordningen. Med nuvarande regler går det också att upprätthålla en hygglig ordning. Vad så gäller frågan om kontroll framställer Björn Körlof det som om man väntade sig en kolossal anhopning av sådana fall. Det tror inte jag att det blir. Även i fortsättningen kommer det nog att röra sig om enstaka fall. Om kontroll skall tillgripas, så måste beslut därom enligt vår mening fattas av en politisk instans. Det får inte den domare göra som utses att leda förhandlingarna. Jag förstår inte heller varför advokaterna skall undantas från sådan kontroll. Om deras enda funktion vid en rättegång är att de bevistar den av intresse eller för att utbilda sig, så kan det väl inte vara till förfång för dem att bli avvisiterade, om beslut har fattats om säkerhetskontroll.

Herr talman! Man blir inte imponerad av utskottstalesmannens motiveringar. Tvärtom tycker jag att de på ett rätt betänkligt sätt brister i logik. Å ena sidan säger Björn Körlof att det här är någonting som man skall tillämpa med viss restriktivitet. Å andra sidan radar han upp en mängd typfall. där han tydligen menar att fara för liv, hälsa och egendom skulle föreligga. Det skulle vara intressant att få veta hur många sådana fall av fara som verkligen har förelegat. Vilka erfarenheter från de senaste årens rättsprocedurer stöder Nr 30 han sig på? I hur många vårdnadsmål har det förelegat risk för att någon skulle ha använt sig av skjutvapen osv.? Jag har svårt för att tro att det kan finnas ett rikhaltigt sådant underlag. Jag kan inte heller finna någon logik i påståendet att det dröjsmål som Säkerhetskontroll domstolen åsamkas, om en politiskt ansvarig instans får pröva frågan om — vid domstolsförsäkerhetskontroll, kan vara något som man har anledning att vända sig emot. handlingar Är hotet verkligen så allvarligt att det finns risk för grova fritagningsförsök med användande av skjutvapen, så att fara för liv och hälsa föreligger, då kan man mycket väl ifrågasätta huruvida rättegångsförhandlingen bör föras just den dagen, just där och just då. Säkerheten tjänar kanske på att man väntar med förhandlingen tills det har lugnat ner sig. Björn Körlof åberopar sedan konstitutionsutskottets yttrande. Om jag inte minns fel hänvisar konstitutionsutskottet till en viktig regel, nämligen att en inskränkning i en grundlagsrättighet inte får gå längre än till vad det behov föranleder som har gett upphov till inskränkningen. Då ställer jag frågan: Hur stämmer detta med att man vill ge varje enskild domare vid nästan varje typ av domstol denna befogenhet? Är det inte allvarligt att sprida ut en viktig typ av befogenhet till en alltför stor krets av människor? Och står det inte i strid med eller i viss mån i motsättning till tanken, att man skall eftersträva restriktivitet? Inskränkningarna skall ju inte få göras större än vad som är oundgängligen nödvändigt. Vad jag nu har sagt accentueras av ytterligare en omständighet, nämligen att när det gäller frågan om inskränkning i en hel del andra medborgerliga rättigheter — inskränkningar beträffande vilka det då finns lagstiftning — är mig veterligt det normala att ett beslut av en underordnad instans kan överklagas. Här är det däremot så att ett beslut av en tingsdomare inte kan överklagas. Jag kan därför inte finna att utskottets motiveringar hänger ihop. Jag finner i stället att man har gett den här bestämmelsen en alltför generell räckvidd — en så generös räckvidd att propositionen inte bör godkännas, bl.a. av den anledningen.
Herr talman! Låt mig först säga att det här lagstiftningsärendet ju har föregåtts av utredning, remiss och hörande av lagrådet. Justitieutskottet har på den punkt där grundlagsfrågor är berörda hört konstitutionsutskottet, som i ett enhälligt yttrande har klargjort att denna lagstiftning får godtas med utgångspunkt i grundlagsstadgande. På den punkten råder det alltså inte någon osäkerhet, tycker jag. Jörn Svensson säger att han inte är imponerad av min logik. Jag skall försöka reda ut det här för honom. Jörn Svensson säger att jag å ena sidan har sagt att lagstiftningen skall tolkas restriktivt. Detta är naturligtvis riktigt. Å andra sidan har jag radat upp ett antal mål i olika typer av domstolar där denna typ av säkerhetskontroll möjligen kan komma i fråga. 157 Jag tycker inte att det ligger någonting ologiskt i det. När vi nu skall genomföra en lagstiftning om säkerhetskontroll, så måste den naturligtvis vara täckande — även i mycket udda och konstiga fall måste den kunna täckas in. Det gäller ju vid många typer av lagstiftning att det förhåller sig på det viset. Vi har regler i brottsbalken med vissa brottsrubriceringar, där vi förhoppningsvis aldrig skall behöva använda den typen av brottsrubriker som vi har vid åtal. Men ändå har vi denna typ av brottsrubricering, bl.a. för att kunna skydda oss mot händelseförlopp som endast kan tänkas inträffa i ett mycket begränsat antal fall, rent undantagsvis. Detsamma gäller här — man måste ha en lagstiftning som täcker in även mycket udda och konstiga fall. Det var därför som jag räknade upp den här typen av udda och konstiga mål, som även kan förekomma utanför det allmänna domstolsväsendet, t.ex. i länsrätterna, och som Stockholms tingsrätt angav även i ett mål om lagfartsärende. När man arbetar med lagstiftning måste man se till att man får en lagstiftning som är heltäckande. På de punkterna tycker jag att jag har bemött Jörn Svenssons invändningar mot mitt sätt att resonera.

Herr talman! Sedan vi förra gången debatterade kurdernas situation har den inte förbättrats. Denna folkgrupp har under det senaste året på ett mycket hårt och brutalt sätt drabbats av den utveckling som pågått i detta område i Västra Asien, Mellersta Östern, eller vad man behagar kalla det. Vi känner alla till utvecklingen i detta område. Vi vet hur kriget mellan Iran och Irak har slagit mot just de kurdiska bosättningarna. Vi känner också Nr 30 till hur den militärjunta som i Turkiet alltmer skärper förtrycket framför allt Onsdagen den riktar sina angrepp mot den kurdiska minoriteten där. Vi vet också att 18 november 1981 förföljelsen i Irak fortsätter och att den är lika hård som tidigare. Till detta kan läggas — vilket vi inte har tagit upp i vår motion — att förtrycket i Syrien, där det också finns en minoritet av kurder, är mycket hårt. Det finns alltså all anledning att fortsättningsvis hålla uppmärksamheten riktad mot Kurdistan och vad som händer där. Utrikesutskottets betänkande är väldigt tunt när det gäller den här frågan i år jämfört med förra året. Jag tycker att man inte tar tillräcklig hänsyn till vad som har inträffat under tiden. Man skriver om vårt första yrkande, där vi kräver att den svenska regeringen skall protestera osv., att det är fullt klart var Sverige står. Men det är ju inte något konkret och bestämt ställningstagande i denna särskilda fråga. Det är ett allmänt, vagt och välmenande tyckande, som i och för sig naturligtvis inte är dåligt men som inte på något sätt påverkar några internationella opinioner i någon bestämd riktning. Det skulle alltså ha varit önskvärt att utrikesutskottet mera bestämt hade ställt sig bakom denna folkgrupps krav på att dess sak äntligen skall kunna få internationellt stöd. Det är märkligt, som jag påpekade redan förra gången då vi hade frågan uppe, att denna stora folkgrupp — en gammal etablerad folkgrupp som har funnits i området i tusentals år — så komplett har blivit bortglömd i alla internationella sammanhang. Sedan några ord om vårt andra yrkande, i vilket vi har krävt att Sverige skall försöka föra upp frågan i de internationella församlingarna, framför allt i FN naturligtvis, där det är möjligt att ta upp och föra fram kurdernas sak. Utskottet säger att man bedömer att det inte finns någon opinion för detta och därför är det inte lönt att ta upp frågan. Det är en ganska märklig inställning. Det finns alltså ingen opinion för den här folkgruppens rättigheter, och därför att det inte finns någon sådan opinion och man inte kan räkna med något stöd, skall man inte arbeta för att skapa en sådan opinion. Tycker inte utrikesutskottets ledamöter att detta är skamligt? Det är ju detsamma som att säga att man struntar i kurderna därför att alla andra struntar i dem. Jag tycker att detta är mycket dåligt och att det är mycket krystade, vaga och undanglidande formuleringar i utskottsbetänkandet. UD har gjort vissa undersökningar — vilka jag har fått kännedom om—-i den kurdiska frågan. Man har undersökt vad som gjorts under årens lopp. Det är ingen inom Sveriges FN-delegation som över huvud taget har kommit på att man skulle försöka ta upp kurdernas situation it.ex. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Det har aldrig gjorts något försök. Ingen i FN-församlingen eller i FN-byråkratin kan erinra sig att man någonsin haft den här frågan uppe eller försökt ta upp den. Vore det inte ytterst lämpligt att Sverige tog detta initiativ? Skulle det inte vara bra? Vad är det som hindrar Sverige från att ta ett sådant initiativ? Jag skulle vilja fråga utskottets talesman om detta. Det finns en solidarisk grupp i London som arbetar för minoriteternas rättigheter och som upprepade gånger har försökt att ta upp kurdernas 159 situation just i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Men den har hela tiden misslyckats. Jag tycker att det vore lämpligt att man tog kontakt med den här gruppen. Om man inte känner till gruppen, så varför ändå inte ta kontakt med den här gruppen som arbetar för minoriteternas rättigheter? Den finns i London, och Gunnar Myrdal är en av sponsorerna bakom densamma. På det sättet kunde man försöka föra upp frågan just i FN. Jag tror att det vore bra för Sveriges internationella anseende. Jag tror inte att man skulle ha någonting att förlora på det. Vi kommer att fortsätta att resa det här kravet när det gäller den kurdiska befolkningens intressen. Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s motion.

Herr talman! Jag tror att utrikesutskottet, den svenska utrikesledningen och därmed den svenska regeringen ganska snart kommer att bli tvungna att göra ett mera bestämt ställningstagande i den här frågan, eftersom den internationella opinionen är på väg att uppmärksamma detta på ett helt annat sätt än vad som har varit fallet tidigare, och det är ju bara att hälsa med tillfredsställelse. Jag måste säga att jag tycker att Sture Korpås uttrycker sig mycket positivt när det gäller de frågor jag har tagit upp om kurdernas situation, och då förstår jag inte varför han inte också är positiv till att man från svensk sida ganska snabbt skulle kunna vidta mer konkreta åtgärder. Det vore, som jag sade i mitt första anförande, bra för Sveriges internationella anseende. Det vore ett initiativ som verkligen inte bara skulle väcka uppmärksamhet bland kurderna i Sverige — vilket kanske inte är det viktigaste, för även om de är flyktingar eller är här av andra skäl, så har de ju ändå en fristad här i Sverige — utan det skulle vara av oerhörd betydelse för kurderna i deras eget land och för alla andra minoriteter på olika håll i världen som är förtryckta.

Herr talman! Kampen för mänskliga rättigheter får aldrig upphöra. Den kampen måste ständigt hållas levande både inom och utanför vårt land. Diskriminering av handikappade försiggår på olika sätt. Vi svenskar går inte på något sätt fria när det gäller diskriminerande handlingar. Det behövs bara att man skrapar litet på ytan. så kommer våra fördomar fram. t.ex. när det gäller handikappade i bostadsområden. Intermezzon har också förekommit, där man t.ex. inte velat bada tillsammans med handikappade. I en motion som jag väckt begär jag att regeringen vidtar åtgärder i 161 internationella sammanhang för att förhindra diskriminering av handikappade. Bakgrunden till motionen finns redovisad i utrikesutskottets betänkande. En grupp handikappade svenska ungdomar bodde på hotell i Grekland. Det var 1976. En tysk medborgare deltog i en sällskapsresa och bodde på samma hotell. Enligt hennes uppfattning förringades resans värde av de handikappades närvaro. Hon gick till domstol samt begärde och fick i mellanrätten nedsättning av priset för resan. Detta är fullständigt otroligt, och tanken på prisnedsättning för resa på grund av människors handikapp är näst intill outhärdlig. Det innebär en oerhörd diskriminering av handikappade och uttrycker en föråldrad syn på handikappade och deras rättigheter och möjligheter. Domslutet har ju väckt mycket diskussion både här hemma och runt om i världen. Det är bra. Om ett sådant domslut får prejudicerande betydelse skulle det innebära svårigheter för handikappade att resa och ta in på utländska hotell, eftersom deras närvaro kan innebära ekonomiska risker för hotellägarna. Utskottet har behandlat motionen positivt och framhåller att det är nödvändigt med mer preciserade internationella regler till skydd för handikappades rättigheter. De nuvarande internationella konventionerna är inte tillräckliga. Utskottet förutsätter också att regeringen verkar för att handlingsprogrammet rörande handikappade som skall antas av FN år 1982 får ett sådant innehåll att det även tillgodoser kravet på handikappades rätt och möjligheter att delta på lika villkor i arrangerade resor.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

Herr talman! Frågan om kvinnor i det militära livet, vare sig det är fråga om befäl eller något annat, är inte någon vanlig, enkel jämställdhetsfråga. Den har framställts som en sådan i det här sammanhanget. Man har sagt oss att vi här har det sista yrket som inte blivit tillgängligt för kvinnor och att det därför bör vara en jämställdhetsfråga att det öppnas även för kvinnor. Det kan vara sant ur en synpunkt sett, men ur en annan synpunkt innebär det Nr 30 militära livet fortfarande ett av de mest ojämlika systemen, en av de mest Onsdagen den ojämlika organisationerna i det svenska samhället, lika väl som i alla andra 18 november 1981 samhällen. Därför vore det önskvärt att man först fick en större demokratisering för männen i det militära försvaret innan man släppte in också kvinnorna dit. Risken är att man får en grupp av militaristiska kvinnor, och det innebär inte någon jämställdhetsreform. Vi har från vpk:s sida varit mycket kritiska till att kvinnor skall få bli militära chefer och komma in i det militära systemet, med den utformning, de värderingar och den inställning som finns i det i dag. Den kritiken kommer vi självfallet att fortsätta att driva, så länge det inte finns förbättrad demokrati, förbättrad jämlikhet, förbättrat inflytande för dem som tjänstgör på olika Dock har vi ställt oss bakom den princip det här gäller, med de undantag vi har anfört i vår motion. Om man nu skall ta detta viktiga och allvarliga steg, så skall det utnyttjas till att förbättra jämställdhetsförhållandena också för männen i det militära livet. Det finns alltså de möjligheter som även angavs i propositionen. Man skall öka informationen, öka undervisningen, öka debatten om just jämställdhetsfrågor. Vi tycker att detta är ett lysande tillfälle att också diskutera jämställdheten i stort inom det hierarkiska och mycket auktoritära system som det militära livet utgör. Det är ett av de viktiga krav som vi anfört i vår motion — att man skall utnyttja detta tillfälle att förbättra demokratin i stort för både kvinnor och män i försvaret. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till vår motion.

Herr talman!

Som liberal kunde jag helhjärtat ställa mig bakom detta. Vi anser att det är individuella förutsättningar som skall vara utgångspunkten, och detta skall gälla utan att man först delar upp mänskligheten i två delar, män och kvinnor. Vi anser också att vårt samhälle och individerna själva mår bra av att vi får en jämn fördelning av män och kvinnor på alla områden. När det gäller just befälsyrket och försvaret har vi av tradition haft en alltför ensidig manlig dominans. De kvinnor som genom civil anställning eller frivilligt åtagande ingår i fredsoch krigsorganisationen har ansetts ha en positiv inverkan, men de har ej deltagit på lika villkor. Jag är väl medveten om att det här gäller att bryta ett traditionellt mönster, 163 att ändra attityder. Detta hade också beredningen som skäl när vi föreslog ett mycket långsamt, etappvis öppnande av befälsyrket. Denna åsikt har helt delats av departementschefen. Vad som är svårare att förstå är det yrkande som framförts i motion 1981/82:22, nämligen att man ej nu skall besluta om ett helt könsobundet befälsyrke. Det är omtanken om vår krigsorganisation som anförs som skäl. Motionärerna vill avvakta utvärdering av pågående befälsutbildning för kvinnor. Vi är alla eniga om att en utvärdering bör göras. Vi är också eniga om att vi måste skapa och vidmakthålla en effektiv krigsorganisation. Vad vi däremot tycks vara oeniga om är vilka som skall ingå och delta i vårt lands försvar.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
Herr talman! Låt mig först erinra Kerstin Ekman om att försvarsutskottet har avstyrkt motion 22. Vid den här sena timmen skall jag inte gå närmare in på de många frågor som kan aktualiseras i det här ärendet. Både motionären Oswald Söderqvist och Kerstin Ekman har ju varit föredömligt — åtminstone med tanke på tiden —- kortfattade. Försvarsutskottet föreslår i det betänkande som vi nu behandlar, 1981/82:6, att riksdagen slutgiltigt godkänner att rekrytering till befälsyrket inom samtliga försvarsgrenar får ske oberoende av kön. Samtidigt föreslås en del åtgärder i syfte att bl.a. underlätta denna nya karriärmöjlighet för kvinnor. Jag ber, herr talman, redan nu att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det bör tilläggas att det är ett mycket stort och betydelsefullt steg som här kommer att tas när det gäller jämställdhet mellan könen. Det är ett avgörande steg som inte bara principiellt utan också i praktiken öppnar vägen för kvinnor till militäryrket. Porten — eller om man så vill kaserngrindarna — öppnas nu till de olika försvarsgrenarna. Som bekant har de under ett par års tid stått öppna för kvinnor till flygvapnet. Samma kvalifikationsgrunder skall fortsättningsvis gälla för såväl kvinnor som män beträffande dessa yrken. Det är alltså fråga om lämplighet, inte om kön. För att klart utröna lämpligheten är det emellertid naturligt att forskning sker beträffande de medicinska förutsättningarna. Här återstår en del att utreda, och därför måste beslutet genomföras i etapper, något som även remissinstanserna är helt införstådda med. Utskottets hemställan ansluter sig såväl till beredningens som till försvarsministerns förslag och målsättningar. Det innebär att kvinnor på sikt bör få tillträde till samtliga befattningar för befäl inom det militära försvaret, Nr 30 om det inte finns medicinska hinder för detta. Onsdagen den Oswald Söderqvists sätt att tala om ”militaristiskt” i det militära är 18 november 1981 onekligen litet konstigt. Det bör vara rimligt att det finns någonting som kan kallas militarism i det militära, men det finns ingen anledning, herr talman, att nu ta upp den debatten. Den har vi fört här i kammaren tidigare. Det blev ett enigt ställningstagande av utskottet, som avstyrkte den motion som tidigare framlagts av vpk.
Herr talman! Mycket kort: Göthe Knutson har uppfattat vårt tal om militarism. Men man behöver inte vara militarist bara därför att man är klädd i uniform, utan de största militaristerna är, som Göthe Knutson själv, civilklädda.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till en positiv prövning av möjligheterna att för allmänheten upplåta delar av de områden i södra Solna som disponeras av statens polisskola och statens bakteriologiska laboratorium. Frågan om en sådan upplåtelse har enligt vad jag har erfarit behandlats i Solna kommun efter en motion i kommunfullmäktige i januari 1979. Kommunens fastighetskontor har i sin beredning av ärendet vänt sig till rikspolisstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium med en förfrågan om möjligheterna för en upplåtelse. Båda myndigheterna har yttrat sig och anfört flera skäl mot en upplåtelse för allmänheten av de aktuella områdena. Fastighetskontoret och fastighetsnämnden har därefter avstyrkt motionen. Vid behandlingen i kommunstyrelsen återremitterades frågan till fastighetsnämnden för förnyad handläggning. Fastighetskontoret har därefter skrivit till byggnadsstyrelsen, som i maj 1981 svarat att de aktuella områdena inte kan upplåtas till allmänheten. Byggnadsstyrelsen hänvisade till de skäl som rikspolisstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium redovisat. Förhandlingar pågår f. n. mellan staten och Solna kommun om vissa andra markfrågor. I förhandlingarna företräds staten av en särskild förhandlare som min företrädare tillkallat. Om kommunen vill få den fråga som Pär Granstedt tagit upp ytterligare prövad, ser jag inga hinder mot att kommunen aktualiserar frågan i detta sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga. Det här problemet kan upplevas som begränsat. Det gäller alltså två statliga myndigheters marker i Solna. Men jag vill betona att det faktiskt är en ganska angelägen fråga. Solna kommun hör till de absolut mest tätbebyggda och tätbefolkade kommunerna i landet. Det är möjligen Sundbyberg och någon mer som kan konkurrera. I synnerhet södra Solna, som nu är aktuellt, är mycket tätbebyggt. Det finns alltså mycket ont om grönområden av något slag. Det är svårt för människorna — och då i synnerhet för barnen, som inte gärna kan ge sig i väg några längre sträckor — att i södra Solna uppleva någon som helst natur. Därför måste det naturligtvis vara ett övergripande intresse att vi så bra som möjligt försöker tillgodose kommunens behov av att få tillgång till grönområden. Tänkbara möjligheter är just de marker som jag har nämnt i min fråga och som centern har tagit upp i Solna kommunfullmäktige, polisskolans och bakteriologiska laboratoriets områden. Ekonomioch budgetministern lämnar i sitt svar en historisk redovisning och hänvisar till att rikspolisstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium har angett ett flertal skäl till att det inte skulle gå att upplåta dessa områden till allmänheten. Men faktum är att man när man läser deras svar finner att det inte är särskilt tunga skäl som de redovisar. Statens bakteriologiska laboratorium hänvisar i stort sett till att det är förbjudet för allmänheten att beträda denna mark och att man därför inte kan gå med på en upplåtelse av området till allmänheten. Det är närmast som ”god dag — yxskaft”. Rikspolisstyrelsen redovisar att det skulle vara allmänt besvärligt, att det skulle komma i konflikt med deras verksamhet, att naturen är litet svår att vistas i för folk samt att det skulle bli städsvårigheter. Det är klart att det kan finnas vissa komplikationer, men det verkar inte särskilt övertygande. Det tyckte inte heller kommunstyrelsen utan återremitterade ärendet till fastighetsnämnden, som vände sig till byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsen hänvisade bara till vad bakteriologen och rikspolisstyrelsen hade sagt och ansåg därmed inte heller att allmänheten kunde få tillträde. Detta förde alltså inte ärendet vidare på något sätt. I och för sig förstår man dessa myndigheter. De har ett naturligt ointresse, därför att de tycker att det är besvärligt att släppa in en massa folk på sina marker — och vem tycker inte det? Därför reagerar de på detta sätt. Men vi politiker, som måste se till litet mera övergripande intressen och beakta människornas behov av rekreationsområden, bör inte låta oss nöja med detta. Därför hoppas jag att man i de förhandlingar som statsrådet hänvisar till kan försöka nå fram till en lösning på dessa problem.

Herr talman! Lennart Blom har frågat mig om regeringen är beredd att förbereda en lagstiftning rörande temporärt kommunalt skattestopp i syfte att för år 1983 omöjliggöra skattehöjningar av Stockholmstyp. Frågan om ett kommunalt skattestopp och tillsättande av en utredning för att genom någon form av beredskapslagstiftning vid behov kunna inskrida mot kommuner och landstingskommuner med föreskrifter om skattetak behandlades av riksdagen i våras. Riksdagen betonade därvid starkt vikten av att kommunalskattehöjningarna begränsas och att en ytterligare höjning av skattetrycket allvarligt skulle äventyra den samhällsekonomiska balansen. Riksdagen ställde sig dock tveksam till att lagstiftningsvägen införa direkta begränsningar i den kommunala beskattningsrätten och begärde således inte heller att en utredning skulle tillsättas med uppgift att utarbeta ett lagförslag angående kommunalt skattetak. De informationer som vi nu har om förändringar av de kommunala skattesatserna för år 1982 tyder på att en mycket begränsad höjning kommer att ske. Detta är ett uttryck för att kommuner och landstingskommuner nu synes göra allvarliga ansträngningar för att nå den nödvändiga neddragningen av den kommunala volymökningen och förhindra skattehöjningar. Statsmakternas uttalanden i våras har således fått gensvar. De åtgärder inom den kommunala sektorn som kommer att föreslås för år 1983 hänger samman med bl.a. besparingarna på statsbudgeten för budgetåret 1982/83. Om dessa frågor kommer inom kort överläggningar att äga rum med kommunförbunden. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de uppgifter som nu föreligger om de begränsade kommunala skattehöjningarna för år 1982 och om den kraftiga uppbromsningen i den kommunala volymökningen som nu synes komma till stånd, finns det enligt min mening inte f.n. några skäl för att förbereda en lagstiftning om temporärt kommunalt skattestopp för år 1983.

Herr talman! Jag ber att få tacka för budgetministerns svar. Jag vill helt kort redovisa bakgrunden, som också finns i frågan. En av utgångspunkterna är den utveckling som vi möjligen har framför oss just i Stockholm. Den andra utgångspunkten är det som också budgetministern här har tagit upp, nämligen vilka effekterna kan bli på sikt, och i första hand 1983. En skattehöjning i Stockholm för 1982 kan inte riksdag och regering göra något som helst åt vid det här laget, om den kommer till stånd. Med min bakgrund som kommunalpolitiker i Stockholm får jag säga att det är mycket anmärkningsvärt att man alls har fört fram frågan. Det kan karakteriseras som ett slags sabotage mot strävandena att sanera landets ekonomi, där Stockholm har en särskild uppgift att fylla. Man kant.o.m. säga att det är en form av demonstrationspolitik. De partier som ställer sig bakom detta — vi vet redan att socialdemokraterna och centern gör det — tar på sig ett tungt ansvar. Det väsentliga är emellertid att vi framför oss ser en utveckling för 1983 som kommer att präglas av att en skattereform genomförs i sitt första steg. Den får enligt min mening absolut inte till någon del urgröpas av kommunala skattehöjningar. Det blir otvivelaktigt ett tryck på kommuner och landsting under loppet av 1983, eftersom all erfarenhet ger vid handen att detta, vare sig det nu blir arbetsgivaravgiftshöjningar eller proms, icke kommer att helt kunna negligeras av kommunerna. Det kommer inte att bli ett fullständigt avlyft, eller vad man vill kalla det, utan det blir en extra, ökad påkänning. Det visar erfarenheterna från 1970-talet, och därför är det absolut nödvändigt att man för 1983 helt stoppar kommunalskattehöjningarna. Detta måste då ske lagstiftningsvägen, och jag vill till komplettering av vad budgetministern sade instämma i att riksdagen visserligen inte var beredd att fatta beslut om att gå lagstiftningsvägen i våras, men det intressanta var att riksdagen samtidigt sade att det icke är oförenligt med gällande grundlag att göra det. Det är alltså möjligt att lagstifta om detta utan den ytterligare omgång som enligt vad som hävdats tidigare skulle ha varit erforderlig. Detta är bakgrunden till min fråga, och med någon besvikelse finner jag att budgetministern ”passar”. Jag kan i och för sig ha förståelse för att han gör det, men jag vill ändå framhålla att jag bedömer någon form av förberedelse för en lagstiftning med den här inriktningen som oundgängligen nödvändig. Lagstiftning om ett kommunalt skattestopp måste kompletteras med annan lagstiftning som tar sikte på ett kommunalt skattetak, och det är en ganska komplicerad åtgärd. Jag hade hoppats att budgetministern velat gå med på att vi nu satte i gång ett förberedelsearbete, men jag får återkomma till frågan när behovet är än mer uppenbart.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag anser att TV-sportens nej till TV-sändningar från världscuptävlingarna i Tärnaby är riktigt ur pricipiell synpunkt med hänsyn till de direktiv riksdagen utfärdat beträffande en decentraliserad TV-verksamhet. De beslut som fattats i riksdagen om Sveriges Radios regionala utbyggnad innebär bl.a. att distriktens andel av riksprogramproduktionen för radio och TV skall öka från 30 9? till 40 96. Det ankommer på Sveriges Radio och de enskilda programbolagen att planera och genomföra detta under den reformperiod som sträcker sig t.o.m. budgetåret 1988/89. Enligt årets anslagsframställning har denna del av reformprogrammet nu förverkligats till mer än hälften när det gäller TV-programmen. Vad gäller valet av enskilda produktioner, som i detta fall sändningar av de eventuella världscuptävlingarna i Tärnaby, är det inte min sak att uttala mig om lämpligheten eller önskvärdheten av sådana. Detta är givetvis en fråga som Sveriges Television, inte regeringen, har att avgöra enligt sina principer för avvägningar av programutbud, kostnader etc.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Som ersättare för Rune Ångström vill jag anföra följande: Att få se våra svenska idrottskvinnor och idrottsmän direkt i TV-rutan i sändningar från tävlingar runt om i världen har nära nog blivit vardagsmat. Det må vara utförsåkningar i Val d”Iseére eller andra idrottsevenemang. Detta är för svenska folket en stor upplevelse, och då är TV-sporten oftast på plats och sänder. Inför 1981-1982 års världscupprogram planerar TV sändningar ifrån de europeiska turistmetropolerna. Så kommer TV enligt planerna att nu i december sända från Val d'Isere, från Aprica och vid två tillfällen från Cortina. Sju sändningar från världscupen planeras i januari. Men när det för oss svenskar viktiga evenemanget 1983 går av stapeln, nämligen tävlingar i alpina världscupen i Tärnaby, då säger TV-sporten i Stockholm blankt nej. Då ställer man inte upp. Man åker till Wengen, men inte till Tärnaby, man sänder från Kitzbähel och från Adelboden, men inte från de inhemska tävlingarna i Tärnaby. Som skäl anges dålig ekonomi och långa avstånd. Men licenspengarna räcker tydligen till för sändningar från de utländska turistorterna. Detta är skandal. Det är att utklassa den norrländska landsändan och dess befolkning. Det strider mot de demokratiska principerna av tre skäl: 1. Att centralt fatta beslut utan att höra ansvariga i Tärnaby. 2. Utan att samråda med Västerbottendistriktet för Sveriges Television AB om dess åsikter och medverkan. 3. Att ej ta hänsyn till de turistiska värden som en TV-sändning från Tärnaby skulle utgöra och därigenom medverka till att marknadsföra Västerbotten och skapa jobb för ortsbefolkningen i en landsända som ropar på arbetstillfällen. Jag vill ställa frågan: Anser utbildningsministern att detta beslut är förenligt med radiolagen och dess anda? Jag har förståelse för att utbildningsministern inte kan uttala sig i det här enskilda fallet — han skulle i så fall kunna beskyllas för att utöva ministerstyre. Men är det principiellt riktigt att TV förutser att nyheter skall inträffa endast på vissa områden och därmed binder resurserna, så att man omöjliggör nyhetsbevakning från andra orter? Detta sker nu när det gäller Åre och Tärnaby, där TV förutser sändningar från Åre i framtiden men genom detta beslut utesluter sändningar från Tärnaby. Jag tycker att vi har rätt att ställa krav på omprövning av denna fråga.
Herr talman! Att uttala sig principiellt om en så osedvanligt praktisk fråga överstiger min förmåga. Enligt vad jag kunnat utröna är det ännu inte beslutat om tävlingarna skall förläggas till Tärnaby. TV-sportens chef, Åke Iwarsson, ställdes inför den hypotetiska frågan om TV skulle sända om tävlingarna förlades till Tärnaby. Hans svar gick ut på att Tärnaby har vissa nackdelar ur produktionsteknisk synpunkt, vilket medför extra kostnader. Därför var från TV:s synpunkt Åre att föredra. Detta har alltså blivit tidningsnyheten: ”TV tackar nej till världscup i Tärnaby.” Sveriges television har alltså ännu inte tagit ställning till frågan.
Herr talman! Det är bra att Sveriges television ännu inte tagit ställning i denna fråga. Om man inte kommer att bevaka tävlingarna i Tärnaby kan det äventyra genomförandet av världscupstävlingarna, som då går vårt land förbi. Jag tycker att det allvarliga i TV-sportens ställningstagande är just principen, som helt strider mot kravet på mångfald och decentralisering av programbesluten och om en regionalisering av TV-verksamheten. Jag tror också att tärnabyborna uppfattar detta som väldigt negativt. Det är fråga om en liten by, som fostrat tre åkare i världsklass i den yppersta eliten, vilka har deltagit i internationella tävlingar i många år. När man kommer till det stadiet att man skulle kunna få se en tävling i världscupsklass hemma vägrar TV genom detta förhandsuttalande att ställa upp. Jag tycker att det är att skymfa folket i Norrland.

Herr talman! Hans Pettersson i Helsingborg har frågat mig när regeringen tänker verkställa riksdagens beslut om översyn av passkontrollens organisation. Regeringen har den 15 oktober 1981 med hänvisning till skatteutskottets uttalande i betänkande 1980/81:38 uppdragit åt generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen att gemensamt göra en översyn av passkontrollens organisation. Vid översynen skall bl.a. prövas förutsättningarna för att samordna passkontrollanternas och tullens verksamhet. Härvid skall belysas vilka besparingar som kan uppnås genom en sådan samordning. Konsekvenserna för organisation, personal och verksamhet i övrigt skall anges. Resultatet skall redovisas senast den 1 mars 1982.

Herr talman! Jag vill först tacka handelsministern så mycket för svaret. När jag ställde frågan hade jag ingen aning om att översynen redan hade beordrats. Jag vet inte var det brister, men informationen har tydligen inte gått fram. Men det var den 2 april som riksdagen beslutade att någon form av översyn skulle komma till stånd skyndsamt för att se på de här problemen. Passkontrollanter skulle kunna ersättas av tullare, och på det sättet skulle man kunna spara ca 9 milj.kr. genom en översyn över hela området. För Helsingborgs del, som vi tog som exempel i vår motion, skulle man kunna spara 3 milj.kr. Genom att tillsätta halva antalet tullare jämfört med antalet passkontrollanter skulle man få en effektivare kontroll av varuinförseln och samma effektiva kontroll på invandringen. Eftersom alla jagade pengar vid detta tillfälle och också fortsättningsvis behöver göra det trodde vi att det hela skulle komma i gång snabbare — nu är det snart åtta månader sedan riksdagen fattade beslutet. Nu är emellertid översynen i gång, och vi får hoppas att den ger positivt resultat.